Fru talman! Göran Persson i Simrishamn har frågat mig vad jag avser att göra för att kostnadsansvaret vid arkeologiska utgrävningar ska bli tydligare. Allians för Sverige är en regering som består av fyra partier där kulturministern råkar vara moderat. Jag välkomnar självklart synpunkter och programförslag från mina riksdagskolleger. Det är ett värdefullt bidrag till vårt arbete med att förbättra kulturpolitikens villkor. Kostnadsansvaret i samband med arkeologiska utgrävningar regleras i dag i 2 kap. lagen om kulturminnen, den vi brukar kalla för kulturminneslagen. Regeringen arbetar för tillfället med att bereda en mängd frågor som är kopplade till den uppdragsarkeologiska verksamheten. Målet med översynen är att se vilka förändringar som kan göras och som kan leda till att förhållandena på den uppdragsarkeologiska marknaden fungerar mer tillfredsställande, bland annat genom att det skapas förutsättningar för en effektiv konkurrens. I enlighet med vad som aviserades i budgetpropositionen för 2008 har Göteborgs universitet haft i uppdrag att bland annat göra en analys för att pröva det nuvarande undantaget från lagen om offentlig upphandling i lagen om kulturminnen. Uppdraget har redovisats, och redovisningen kommer att vara ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet inför ett ställningstagande i frågan.

Fru talman! Just kostnadsansvaret har jag och ministern diskuterat tidigare. Här finns också en rad olika faktorer som påverkar detsamma. Vi har, som också har nämnts i svaret och som jag tycker är viktigt att upprepa, ett kulturarv. Vi har kulturmiljöer som ska bevaras, och vi har duktiga och kompetenta riksantikvarier och människor hos länsstyrelserna. Vi har också samhällsnyttan som i varje fall har en viss förståelse för detta, tycker jag, men där det ibland också kan vara lite konfrontationer när det gäller vilket som är det viktigaste. Ska vi bevara vårt kulturarv, eller ska vi först och främst se till samhällsnyttan? För det mesta hittar man där också en samsyn. Vi kan göra utgrävningar och efterforskningar exempelvis där man ska göra nybyggnation och behöver gräva i marken, eller vi kan göra en undersökning vid vägbyggen och titta på området. Ibland kan man göra undantag. Man säger att man har undersökt något liknande i området och att man gör bedömningen att vi redan vet tillräckligt om detta. Vi i Sverige har ett starkt grundlagsskydd. Det tycker jag att vi ska vara stolta över. Samtidigt måste vi vara pragmatiska och fungera även praktiskt. Faktorer som påverkar är just konkurrensen. Vi har det klassiska som har diskuterats i riksdagen, undersökningsverksamhet vad gäller arkeologiska undersökningar där vi har lagen om offentlig upphandling, och vi har Riksantikvarieämbetets önskan att få svar hur det blir när den ska skiljas från Riksantikvarieämbetet. Här är lagen om offentlig upphandling en knäckfråga. Jag vet att man i Göteborg gjort undersökningar för att se vad det nuvarande undantaget i lagen om kulturminnen kan gälla i lagen om offentlig upphandling. Det har, som sagt, redovisats. Men hur kan det få praktisk betydelse, ministern? Kan vi redan i dag se att det kommer att ha praktisk betydelse? Vi kan väl försöka hitta rätt i detta. Tiden går. Redan 2003 gjorde vi ett tillkännagivande till den förra regeringen om att de skulle skiljas åt, att det skulle finnas ett statligt bolag. Någonstans på vägen har frågan om det ska vara ett statligt bolag försvunnit. Det finns en oro på olika håll, inte minst i den södra delen av Sverige, framför allt Västra Götaland. Man ligger i startgroparna för att i så fall försöka bilda något eget. Man känner sig inte tillfreds med detta. Jag kan ha viss förståelse för att det tar tid med utredningen. Det är fråga om många faktorer, inte minst detta med lagen om offentlig upphandling, men det hade varit önskvärt att få se en tidsplan. Därför undrar jag: Vad händer framöver? Kan vi få någon liten tidsplan för att se vad som gäller? Kanske kan vi få den inför nästa budget som kommer till hösten?

Fru talman! Som Göran Persson säger är de här inte några helt enkla frågor. De har diskuterats även under den föregående mandatperioden. Det finns ett starkt önskemål att man ska renodla och särskilja den uppdragsarkeologiska verksamheten från Riksantikvarieämbetet. Jag besökte arkeologernas årsmöte i Lund för ett par veckor sedan. Där togs ett flertal av dessa frågor upp, liksom den rapport som kommit från Ola Wetterberg, som Göran Persson också nämnde. Wetterberg är professor vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Han tyckte sig se att det finns goda förutsättningar för att få en ökad konkurrens. Samtidigt ska man vara medveten om att det här är en väldigt liten marknad. Det är ju endast en begränsad tid av året man kan gräva, och det finns inte hur många uppdrag som helst. Men det finns, trots allt, ett intresse för att vidga den. När det gäller tidsaspekten lovar jag att vi återkommer senast vid årsskiftet 2008/09 eftersom frågorna i allra högsta grad också är aktuella med anledning av rapporten och de synpunkter vi fått från arkeologerna själva. Det kommer då naturligtvis också att handla om den rätt besvärliga frågan om lagen om offentlig upphandling. Jag kommer givetvis att återkomma, och om Göran Persson har någon ytterligare fråga ska jag försöka besvara den.
Fru talman! Det känns tillfredsställande att få ett svar. Jag hoppas att tidsplanen håller. Vi har väntat ganska länge, men jag har förståelse för att det tagit tid. Mycket är komplext i denna värld av lagar, men vi har ju inte lagar bara för deras egen skull utan de är till för att skydda. Det ska också ta tid att ändra i grundlagen. Därför känns det bra att vi nu kommit så långt att vi skulle kunna få ett svar kring årsskiftet. Det tror jag att man skulle uppskatta även ute i landet. Låt mig, fru talman, göra ytterligare ett kort tillägg. Just när det gäller kostnadsansvar och sådant är det viktigt att man inte drar in på kostnader. Det finns ett viktigt uppdrag vad gäller att exponera för allmänheten. Det finns ett oerhört sug, och kanske kunde man önska att detta än mer kunde ingå i undervisningen. Vi har tidigare i dag diskuterat kultur i skolan och hur det ska komma fram. Jag sätter inte upp någon ålder här, men ju tidigare desto bättre. Det handlar om att på något sätt kunna föra in det i skolarbetet. Då kunde man regionalt komma in i skolan och tidigt skapa ett intresse för vår kulturmiljö, som jag vet att vi alla värnar och har en förståelse för.
Fru talman! Jag instämmer i det som Göran Persson säger. Också jag tycker att det vore roligt om det kunde bli en tydlig del i skolornas arbete med kultur. Det finns redan på flera håll där eleverna får vara med på utgrävningar. Historiska museet har utställningar som bland annat tar upp detta och som är riktade framför allt till barn. Även om det inte är hembygdsrörelsens eller bygdegårdarnas uppgift att ta upp just det arkeologiska bidrar även de till att hålla intresset för bygden levande. Det är alltså många som har ett gemensamt intresse här.